Herr talman! Vi står i dag inför ett viktigt beslut, som på ett påtagligt sätt kan göra det möjligt för föräldrar och elever att välja den skola som de anser bäst svarar mot deras behov och önskemål oavsett om den är kommunal eller fristående. I FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna stadgas det att rätten att välja den undervisning som skall ges barnen i första hand tillkommer deras föräldrar. Det betyder i klartext att föräldrar och elever har rätt att välja skola. Har vi den rättigheten i dag, eller har vi ett skolsystem som strider mot FN:s konvention? I formell mening kan man säga att föräldrarna har den rätten, men i praktiken är det inte riktigt så. Den förälder som inte är nöjd med den offentliga skolan eller som av något annat skäl vill låta sitt barn gå i en annan skola, kommer i de flesta fall att upptäcka att alternativen är få och många gånger alltför ekonomiskt krävande. Detta är ett resultat av en medveten politik från Socialdemokraternas sida. Skolväsendet skulle vara enhetligt. Några fristående skolor behövdes inte. De offentliga bidragen har varit mycket små; statsbidragen har legat på 40 % av dem som den kommunala skolan har fått. Det var inte så länge sedan som den förre skolministern sade att vi måste gå med på förslaget om skolstart vid sex års ålder, eftersom föräldrar som vill att deras barn skall börja skolan vid sex års ålder annars kommer att välja en annan skolform där de kan vara med och påverka och det då finns risk för att den sammanhållna grundskolan bryts upp. Läser man Socialdemokraternas motion Ub62 kan man inte tolka beslutet här i kammaren förra våren på annat sätt än att ni fattade det beslutet därför att ni var tvungna, fastän ni egentligen inte ville det. Motionen präglas av en negativ inställning till fristående skolor och en rädsla för vad som händer när föräldrar och elever får en reell möjlighet att välja skola. Mindre än 1 % av Sveriges elever går i fristående skolor. Detta är en internationellt mycket låg siffra. I Danmark går ca 10 % av eleverna i fristående skolor och i Holland hela 70 %. Det finns totalt ca 75 fristående skolor i hela landet, och de finns företrädesvis i de tre storstadsområdena. När jag är ute möts jag av många som har idéer om hur man kan utveckla undervisningen och göra skolan bättre. Dessa människor, både lärare och föräldrar, drivs av ett genuint engagemang. Många vill förverkliga sina idéer genom att starta fristående skolor. 32 ansökningar om att få starta fristående skolor har kommit till den nya regeringen sedan den tillträdde i höstas. Regeringens ambition är, efter vad jag har förstått, att alla ansökningarna skall vara färdigbehandlade före den 1 juli i år. Maktskiftet och regeringsförklaringens fastslående av att alla skall ges rätt att fritt välja skola och att de offentliga bidragen i princip skall följa eleven gör att många nu vågar starta fristående skolor. Det visar att intresset med svenska mått mätt är närmast explosionsartat. Det är möjligt och troligt att merparten av föräldrar och elever väljer den skola som ligger närmast hemmet, och i så fall är det ett val som eleven och föräldrarna gör och är nöjda med. Men grunden i förslaget är att om skolan inte fyller de behov och önskemål som eleven och föräldrarna har, kan de välja en annan skola utan att vara beroende av kommunaltjänstemännens eller politikernas beslut. De behöver inte stå med mössan i hand på den kommunala skolförvaltningen, utan de vet vilken deras minsta rätt är. De kan också bryta den segregering som bostadssegregeringen i dag medför genom att välja en annan skola än den som ligger närmast hemmet. I dag händer det också att kommuner mot föräldrars och elevers önskan beslutar att lägga ned den närbelägna skolan. Det kan vara så att elevunderlaget sviktar, men det kan också vara andra skäl som ligger bakom. Ofta är det människor i glesbygd som drabbas. I stället för att tvingas demonstrera och bära plakat kan nu föräldrar ta saken i egna händer; de kan driva skolan vidare som en fristående skola. Herr talman! Varje människa är unik och har individuella förutsättningar och behov. Det borde säga sig självt att det inte går att ge alla elever vad de behöver inom ramen för den sammanhållna klassen. I ett sådant system råkar den svage mest illa ut. Det är därför viktigt att vi får en ökad mångfald i skolan. Vi måste skapa utrymme och möjlighet för olika pedagogiska inriktningar, profiler och skolor. En mångfald på skolområdet stimulerar till pedagogisk utveckling. Olika inriktningar och metoder debatteras. Skolor, lärare och föräldrar lär av varandra. Både långtidsutredningen och produktivitetsdelegationen pekar på att vi här i Sverige inte lär oss tillräckligt mycket i skolan, trots att vi satsar mest i världen på vår grundskola och har den högsta lärartätheten. Svenska elever klarar sig bra -- det är inte tu tal om det. Kunskapsnivån ligger ändå någonstans i mitten på skalan i internationella jämförelser. Men de svenska eleverna är inte tillräckligt bra med tanke på de stora insatserna i skolan. Många länder gör i dag stora satsningar på högre kvalitet i skolan. Det visar vilken betydelse utbildning har. Många hävdar t.o.m. att utbildningen blir morgondagens främsta konkurrensmedel. Rätten och möjligheten att välja skola är ett viktigt instrument för att vitalisera skolan. Vi får en stimulerande tävlan mellan olika skolor, vilket bidrar till en höjning av kvaliteten inom hela skolväsendet. Det bästa blir det normala. Herr talman! Utskottet har på förslag av Vänsterpartiet, som Björn Samuelson sade, och med stöd av Socialdemokraterna inhämtat lagrådets yttrande. Lagrådet har inte haft några principiella invändningar mot förslaget. Utskottet har gjort två tillkännagivanden till regeringen. Det ena är att medelstilldelningen om minst 85 % av genomsnittskostnaden skall vara stadierelaterad, vilket Björn Samuelson redan har kommenterat. Det andra är att vi anser att det är rimligt att kommunen själv får avgöra om den skall bekosta skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisar och som normalt är den närmast belägna, oavsett om skolan är kommunal eller fristående. När det gäller reservationerna finns det skäl att speciellt kommentera några. liksom Eva Johansson nu i debatten -- både utredningen om fristående skolor av Sven-Åke Johansson och Kommunförbundet som stöd för att yrka avslag på förslaget att den fristående skolan skall garanteras minst 85 % av genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan. Men det intressanta är, Eva Johansson, att utredningen också förordar en procentsats av genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan, även om utredningen har kommit fram till en något lägre nivå än vi i utskottet. Utredningen föreslår Likaså har Kommunförbundet i sina handlingar till utskottet skickat med material som visar att man i sin försöksverksamhet i kommunerna arbetar med genomsnittskostnader och procentsatser för att ge föräldrar och elever möjligheter att välja skola. Varför gör ni socialdemokrater inte det? Tycker ni att 85 % är för mycket hade ni ju kunnat yrka på en lägre nivå. Men det gör ni inte, och jag har frågat mig varför. Orsaken är att ni fortfarande vill att kommunen skall styra och besluta om varje elev, om hur mycket varje fristående skola skall få. Det innebär att eleverna och de fristående skolorna är helt i händerna på kommunerna. Vår uppfattning är att det är riktigt att i lag fastställa den svagaste partens -- i det här fallet elevens -- minsta rätt och kommunens minsta skyldighet. Det ger fasta spelregler och en möjlighet att planera långsiktigt, vilket vi anser att de fristående skolorna bör ha. Samuelson, kan endast föräldrar med tjock plånbok välja. I reservation 3 framgår det klart att Socialdemokraterna av ideologiska skäl är emot ökad valfrihet för föräldrar och elever. Den sammanhållna klassen är viktigast. Föräldrarnas val av undervisning för sina barn är av underordnad betydelse. I reservationerna 5 och 6 tar man upp avgiftsfrågan, som också Stefan Kihlberg har tagit upp i debatten. Jag vill bara slå fast att riksdagen i dag inte tar ställning till den frågan. Frågan har, som sagts tidigare i debatten, varit föremål för en särskild utredning, och riksdagen kan vänta sig ett förslag från regeringen senare. Men får de fristående skolorna likvärdiga ekonomiska villkor är självfallet inte heller behovet av avgifter lika stort -- kanske behövs de inte alls. Till sist gälller det de internationella skolorna och Ny demokratis reservation, som jag inte alls förstår att man behövde foga till betänkandet. Vad vi säger i betänkandet är att en internationell skola, precis som vilken fristående skola som helst, kan ansöka om att bli godkänd för skolpliktens fullgörande enligt 9 kap. 2 § och därmed också omfattas av kommunens skyldighet att ge medel till verksamheten. Anledningen till detta är att den lagparagraf som tar upp de internationella skolorna handlar om anordnandet av undervisning för barn som tillfälligt är i Sverige. Från utskottsmajoritetens sida har vi velat behålla den möjligheten att driva internationella skolor, och därmed skulle staten bistå dessa skolor med speciella statsbidrag.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

Herr talman! När det gäller debatten i utskottet så har vi väl ägnat detta betänkande mycket längre tid än många andra frågor i utskottet. Jag kan inte riktigt förstå att vi inte skulle ha debatterat det. Men anledningen till att Björn Samuelson och kanske också Eva Johansson inte tycker att vi har diskuterat är att de har yrkat avslag på förslaget från regeringen. De har inte varit beredda att diskutera. Eva Johansson har t.ex. inte föreslagit en lägre procentsats, om hon nu anser att den skulle vara för hög med 85 %. Så jag kan inte förstå påståendet när det gäller debatten. I fråga om totalkostnaden gäller det att ge de fristående skolorna likvärdiga villkor. Då är en god utgångspunkt den standard som finns i den kommun där eleven hör hemma. Då är det också lämpligt att använda totalkostnaden för en elev i grundskolan och sedan komma fram till vilka åtaganden den kommunala skolan har, vilka åtaganden den fristående skolan har och så göra en minskad procentsats när det gäller den fristående skolan. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt sätt för att garantera att de som väljer den fristående skolan kan göra det på likvärdiga ekonomiska villkor och inte behöva ha föräldrar med en tjock plånbok, De fristående skolorna har ju varit oerhört njuggt behandlade av den tidigare regeringen och den tidigare majoriteten. Som jag sade i min inledning har de haft statsbidrag som legat på ungefär 40 %. Vi har alla i utskottet fått ett brev från en skola som säger så här: Under de fyra första åren erhöll vi inga statsbidrag, femte året ca 3 600 kr. per elev och detta läsår ca 13 000 kr. per elev. Från kommunen har vi sedan starten fått ett materialbidrag på ca 700 kr. per barn och år samt fri skolmat, sammantaget ca 4 000 kr. per år. Som jämförelse kan nämnas att en elev i grundskolan i kommunen kostar ca 50 000 kr. per år. Så har det sett ut, Björn Samuelson. Jag talade med en representant för en fristående skola häromdagen som berättade att han hade en kollega som hade ringt och varit förtvivlad över att kommunen hade sagt att eftersom nu staten höjde sina statsbidrag så hade kommunen tänkt sig att dra ned på de kommunala bidragen. Så har de fristående skolorna haft det, och så har de elever som velat välja ett fristående alternativ tvingats leva. Vad vi nu gör från utskottsmajoritetens sida är att se till att svenska elever skall ha möjlighet att välja den skola som de anser passar dem bäst, och kunna göra det på likvärdiga ekonomiska villkor. Det är den saken detta förslag handlar om.
Herr talman! Jag vill inte hålla med Chris Heister om detta. Vi har yrkat avslag på propositionen därför att vi anser att den statsbidragskonstruktion som vi enades om här i fjol skulle garantera en bra kvalitet och tillräckliga resurser för barn, oavsett om de går i kommunala eller fristående skolor. Vi yrkar avslag på detta för vi tycker att det ökar byråkratin. Det krånglar till, särskilt när ni nu inför begrepp som lokalkostnader. Hur skall man beräkna lokalkostnaden om man har en integrerad förskoleverksamhet? Hur skall man beräkna lokalkostnader i kommuner där man hyr lokaler av ett fastighetsbolag eller ett kommunalt bolag? Hur skall man räkna beroende på stadieindelningen om man nu har årskurslösa eller kanske t.o.m. försöksverksamhet med stadielös undervisning? Hur skall man beräkna den genomsnittliga kostnaden då? Hur skall anställningstryggheten fungera i kommuner om man vill göra rationaliseringar framöver, beroende t.ex. på ett minskat elevunderlag? Vem skall ta ansvaret för de lärare som blir arbetslösa vid eventuella fristående skolor? Vem skall ta ansvaret för lärarna i den glesbygdsskola där två av åtta elever flyttar undan? Kommunen säger att det går inte att bedriva undervisning med bara sex elever. Så flyttar dessa två elever tillbaka efter ett år. Tror då Chris Heister att man återupptar undervisningen i den skolan? Det tror inte jag. Tro mig -- jag bor i utpräglad glesbygd. Jag vet vilka villkor vi kommer att ha framöver.

Herr talman! Friheten, i den tappning som Chris Heister nu pratar för, är tydligen förbehållen de elever som har möjligheter eller väljer att gå i en privat skola. För andra elever gäller ju andra bedömningsgrunder. Jag blir inte klok på det här, och jag kräver nu att Chris Heister redovisar var hon står. Nu har hon sagt att det skall vara olika bedömningsgrunder när det gäller resurstilldelningen för de elever som går i privata skolor och kommunala skolor, men hon har samtidigt i sin replik sagt att det skall vara likvärdiga villkor. Det är precis det vi har krävt i vår reservation nr 1, dvs. att resurstilldelningen till de kommunala och privata skolorna skall gå till på precis samma sätt; med samma behovsstyrning, efter samma kriterier skall resurserna fördelas. Då kan jag inte förstå varför Chris Heister säger att de privata skolorna skulle bli styvmoderligt behandlade. De skall bedömas efter samma kriterier. Vad är det som är fel i den behovsstyrning till skolan som varje kommun bör ägna sig åt, enligt de uttalanden som riksdagen har gjort och som vi har varit överens om? Vad är det i dem som är fel? Chris Heister skall inte ta en gammal situation som utgångspunkt för det, utan hon skall diskutera det framtida statsbidragssystemet, som vi nu skall fatta beslut om. Att de här skolorna har skrivit till oss beror på att de har levt med ett annat statsbidragssystem, som inte har varit sådant som vi vill ha det nu. Det är också anledningen till att den socialdemokratiska regeringen för ett år sedan, som jag sade i min inledning, aviserade att den skulle komma tillbaka med ett sådant här förslag. Nu blev det inte en socialdemokratisk regering som lade fram det, utan en moderat, och det blev också ett orättvist förslag. Det går att göra det rättvist, men då krävs det att vi gör det på likvärdiga villkor för alla elever. Jag har fortfarande inte fått någon kommentar till det som Kommunförbundet tog upp med oss, när de sade att det här förslaget innebär att skolverksamheten blir dyrare och att det är en centralstyrning, som vi går ifrån i alla andra sammanhang. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det.

Herr talman! Den övergripande målsättningen för regeringens skolpolitik är att skapa Europas bästa skola. Det är viktigt för Sverige att satsa på utbildning. Kunskap och kompetens är och blir allt viktigare för landets utveckling, men goda kunskaper är framför allt nödvändiga för att var och en skall kunna leva ett rikt liv i ordets vidaste bemärkelse. Regeringen har under detta riksmöte lagt flera viktiga förslag på riksdagens bord med den inriktningen. Den proposition vi i dag diskuterar, om valfrihet i fristående skolor, är en av de allra viktigaste. Med detta förslag förverkligar vi tanken på att alla föräldrar i praktiken skall ges ekonomiska förutsättningar att välja grundskola för sina barn. De medel som stat och kommun satsar på utbildning kommer i princip att följa eleven till den skola man har valt. Därmed lämnar vi bakom oss ett system som i praktiken hänvisat flertalet till de skolor som kommunerna erbjuder, och det är en viktig frihetsreform. Men förslaget har också strukturell betydelse. Med likvärdiga ekonomiska förutsättningar för olika typer av skolor och olika huvudmän skapas bättre möjligheter för variation och mångfald. Och för den som följt den skolpolitiska debatten är det uppenbart att de flesta i dag inser betydelsen av profilerade skolor med tyngdpunkt på olika ämnen och/eller undervisningsformer. Eleverna är individer med olika förutsättningar, behov och intressen. Skolan där de i nio år skall få sin grundläggande utbildning blir bättre om den bygger på detta. Jag är övertygad om att mångfalden i sig och utbytet mellan olika skolor bidrar till utveckling av undervisningen. Socialdemokraterna ser enligt vad jag förstår mest problem med det här förslaget. Det är ingen måtta på det elände som man påstår blir följden av att alla föräldrar får verkliga möjligheter att välja skola. Men när man formulerar problemen utgår man tyvärr ifrån någonting annat än verkligheten. Vi får inte mer segregation med likvärdiga ekonomiska förutsättningar för offentliga och fristående skolor. Tvärtom ger vi nu rätten och möjligheten att välja till fler. Det är viktiga kliv framåt som vi tar -- inte tvärtom. Naturligtvis är inte allt färdigt med den här reformen. Vi måste arbeta vidare för att inte bara möjliggöra utan också stimulera aktiva val och ställningstaganden. Många vet inte om de möjligheter som finns alternativt tycker att de inte kan tillräckligt mycket för att ha synpunkter på barnens skolor och utbildning. Det skall vi ändra på. Förmodligen är det en av de viktigaste uppgifterna framöver att öka informationen om våra skolor till föräldrarna. Jag vill gärna redan nu avisera att regeringen avser att återkomma med en proposition som bl.a. tar upp denna och andra viktiga frågor. I debatten har det också framförts påståenden om att förslaget skulle drabba elever med särskilda behov. Det är fel. Regeringen har i sitt förslag lagt in en miniminivå, ett golv, för vilket stöd som skall följa varje barn. Därutöver har vi påpekat vikten av att det offentliga stöd som tillfaller en skola utgår från vilket ansvar och åtagande som skolan tar och gör. Hur kommunerna utformar sin bidragsgivning i den delen är precis som i dag en fråga för kommunen. Man får därutöver utgå från att skolorna, i likhet med vad som hittills har gällt, använder sina totala resurser på ett sådant sätt att barns olika behov kan tillgodoses. Det låter på socialdemokraterna som om vi hade de mest exemplariska och fantastiska systemen i dag för fördelning av ekonomiska resurser i våra kommunala skolor. Så är det inte alls. Det är ofta ganska klumpiga system, om vilka vi inte ens vet om de fyller rätt syfte. Jag tror nog att vi kan göra en hel del mycket bättre, och jag tror att det här förslaget bidrar till den debatt som krävs för att man skall nå ett bättre resultat. Men man måste ha förtroende för att de lokala skolenheterna också kan göra en del. Jag misstänkter att kritiken i den här delen i första hand bygger på den allmänna misstro mot fristående skolor som Socialdemokraterna odlar. Men det är så att de alternativa skolor som trots Socialdemokraternas politik vuxit fram ofta har ett starkt socialt patos och ett intresse för att arbeta med barn som har speciella behov. Många föräldrar har dessutom valt en alternativ skola därför att de funnit att den bättre svarat mot det egna barnets speciella behov. Lärare som sökt sig till de fristående skolorna har ofta gjort det för att få bättre förutsättningar att arbeta med alternativa pedagogiska modeller. Jag sade inledningsvis att regeringens ambition är att åstadkomma Europas bästa skola. Det ställer givetvis konsekvent krav på kvalitet i undervisningen. Av den anledningen vill jag också nämna att vi i den här propositionen tydliggör de krav som ställs på fristående skolor för att de skall godkännas för skolpliktens fullgörande. Det är viktigt att skolorna arbetar inom ramen för den nationella läroplanen. Vi ställer också krav på att alla skolor där skolpliktiga barn får sin undervisning ingår i nationella utvärderingsprogram och står öppna för inspektion. Det är väsentligt om vi skall kunna följa upp ambitionen om likvärdig undervisning till alla barn. För egen del anser jag att det här är minst lika viktigt som vårt krav på att skolorna skall vara öppna för alla elever. Sverige har i dag få fristående skolor, och de flesta barn går i skolor som drivs av kommunerna. Intresset för att starta nya, fristående skolor är stort, men majoriteten av elever kommer med stor sannolikhet att gå i kommunala skolor också i framtiden. Därför är det viktigt att valfriheten och mångfalden omfattar också de offentliga skolorna. Jag kan tänka mig att det finns kommuner och enskilda som vill pröva nya former för huvudmannaskap framöver, som en positiv följd av den decentralisering som pågår. Regeringen utreder därför frågan om olika mellanformer för huvudmannaskap, där kommuner exempelvis skulle kunna träffa avtal med personalen om driften av en specifik skola. Herr talman! Jag hoppas och utgår från att riksdagen skall bifalla propositionen. Därmed förverkligas idén om alla föräldrars rätt att välja skola för sina barn. Det är en stor förändring som diskuterats under mycket lång tid bland dem som är intresserade av skolfrågor, och vi har i viss mån med utskottsmajoritetens hjälp också slipat grundförslagets detaljer. En del återstår säkert att göra. Däremot är Socialdemokraternas kritik mot förslagets detaljer överdriven. I grund och botten handlar det om att vi har helt olika inställning till medborgarnas rätt till valfrihet och förmåga till ansvarstagande.

Herr talman! Jag kan inte göra någon annan tolkning av den senare delen av repliken från Beatrice Ask än att hon är beredd att föreslå införande av avgifter i den svenska skolan. Hon säger att man nu ger föräldrarna möjlighet att välja skola. Nu skall inte längre några ekonomiska hinder föreligga. Jag skulle tro på detta, Beatrice Ask, om denna regering hade lagt fram förslag på skattesänkningar som framför allt skulle ha gynnat låginkomsttagare. Men det har den inte gjort. Ni har inte lagt fram skattesänkningar med en sådan profil. Jag och Beatrice Ask lever nog ibland i olika verkligheter. Beatrice Ask pratar om att det inte längre skall finnas några ekonomiska hinder för föräldrarna att välja skola. Hur skall föräldraföreningen på Rösjöskolan i Sollentuna -- som har skickat det brev som jag läste ur -- uppfatta Beatrice Asks politik. Hur skall de välja till sig sin skola igen, när de skall göra nedskärningar motsvarande 37 %? Det är ett pedagogiskt äventyr för Ask att förklara. Sedan till alternativen. Om skolpolitiker någon gång skulle lyfta fram det utvecklingsarbete som sker inom den kommunala skolan och inte enbart talade om de fristående skolorna som de som står för alternativen, kunde vi få en mera sansad debatt. Jag har ingenting emot alternativ pedagogik så länge den hålls inom accepterade demokratiska former. Det är viktigt att säga det i det här sammanhanget. Jag har inget emot de fristående skolorna. Varför krånglar man till det på detta sätt? Det går inte att skapa en marknad på det här området, Beatrice Ask. Det har Adam Smith's Institute i England insett för länge sedan. Åk dit och prata med dem -- det är Beatrice Asks vänner som arbetar där.

Herr talman! Eva Johansson säger att överkompensationen skall betalas av de kommunala skolorna, och det kommer att drabba de svaga eleverna. Det påpekande jag gjorde i mitt inledningsanförande är mycket viktigt, nämligen att stödet till skolorna bör relateras till de åtaganden som görs. Jag har som kommunalpolitiker haft erfarenhet av att föräldrar till barn med mycket speciella behov, t.ex. sådana elever som har drabbats av handikapp, inte har kunnat få den hjälp de hade behövt. De har då vänt sig till de fristående skolorna, och där har kommunerna t.o.m. sagt nej till rullstolsramper och annat, eftersom det bara är det offentliga som skall stödjas. Jag hoppas att vi med detta förslag kommer långt ifrån den situationen. Det är väsentligt att alla får en rätt att välja. Möjligen kan jag ge Eva Johansson rätt i en liten del, och det är att det i ett mycket kort perspektiv skulle kunna bli dyrare för kommunerna med stöd till friskolorna, eftersom man möjligen inte hinner anpassa sig så snabbt till elevernas val. Men det gäller i ett kortsiktigt perspektiv. Det finns inga erfarenheter som säger att mångfald och valmöjligheter leder till högre kostnader. Det ökar tvärtom effektiviteten. Varför skall man nu ta ifrån Kommunförbundet rättigheter?, frågar Eva Johansson. Jag fascineras av att man kan vara så fastlåst i en intresseorganisations speciella synpunkter. Jag respekterar kommunalpolitiker och vet vilka bekymmer de sitter med. Men elevernas grundläggande rättigheter enligt de stora och viktiga konventioner som vi i internationella sammanhang har anslutit oss till väger tyngre. Viss rim och reson i det regelverk som skall gälla för skolan över hela landet måste riksdagen ändå slå fast. Då kan det inte vara fel att man skall kunna välja skola oavsett var man bor i landet. Det skall inte hoppande majoriteter i kommunerna ute i landet kunna ändra på hur som helst. Är detta den skolpeng vi talade om ? Nej, det är det inte, Eva Johansson. Vi har diskuterat det i flera interpellationsdebatter. Det är uppenbarligen svårt att reda ut detta. Skolpeng inkluderar alla resurser till skolväsendet och de kommunala skolorna. Som jag tidigare sade handlar denna proposition om relationen mellan de offentliga och de fristående skolorna. De kommunala skolorna berörs inte. Skall man införa en skolpeng måste det göras på ett kommunalt plan, eftersom den måste omfatta samtliga skolor i skolväsendet. Till sist: Vilken är Europas bästa skola? Den finns inte, och det är mycket tråkigt. Det är inget land som har lyckats vara bäst på alla de områden skolans verksamhet omfattar. I Sverige har regeringen sagt att vi har ambitionen att inte bara vara duktiga på läskunnighet och ett och annat. Vi vill vara duktiga på alltihop. Jag tror att vi är tvungna att titta på många olika länder, och det är inget fel i det, för att både se positiva exempel och sådant som vi inte vill skapa här hemma. Men vi måste också använda våra egna erfarenheter. Det finns inget idealland, och de flesta politiker är väl numera överens om att det är en dum idé att ha idealländer och facit för hur sådana ser ut.

Herr talman! Vi har sett till att reglera förhållandet till de fristående skolorna eftersom det funnits alltför många exempel där framför allt socialdemokratiska kommuner konsekvent har agerat på ett trist sätt gentemot friskolor. Norrköping är ett sådant exempel. När inte respekten för elevernas rätt att välja skola finns generellt, är det mycket viktigt att riksdagen slår fast den principen. Riksdagen anser, eller i varje fall det stora flertalet av ledamöterna, att den rättigheten är väsentlig. När kommer en proposition om skolpeng? Det vet jag inte. Jag tror inte att vi tänker gå in och reglera kommunernas fördelning så i detalj. Åtminstone anser jag att denna proposition räcker ganska långt. Däremot är det fullt möjligt att vi i diskussionerna kommer att vilja ha litet synpunkter på informationsskyldigheten. Jag anser att föräldrar har rätt att få viss konsumentinformation om den utbildning och undervisning som ges. Men formen för detta vet jag inte. Jag hoppas att ha litet klarare papper på det i höst. Eva Johansson driver tesen att vi redan har Europas bästa skola och att det här bara är trams. Jag tycker att det är dåligt. Eva Johansson vet lika väl som jag att vi i Sverige har ganska dåliga eller mediokra resultat i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Ett land som bygger sin välfärd på industrin, men som inte längre klarar av rekryteringen till tekniska utbildningar, och där man ständigt möter elever på högstadiet som tycker detta är svårt att hänga med i, måste väl begripa att det är något fel och att vi inte är världsbäst. Det är möjligt att alla andra är värre. Men det finns fortfarande hundratals, ja kanske tusentals, elever som slussas ut och som inte kan läsa efter nio år i skolan. Vi kan väl då inte slå oss för bröstet och säga att vi är jättebra? För mig ingår i visionen Europas bästa skola att varje elev skall få en god grundläggande utbildning. Det vore skrämmande om inte riksdagens samtliga partier slöt upp bakom detta. Vi har i Sverige i 150 år haft ambitionen att alla barn skall få en god undervisning som bas för sitt framtida liv. Jag tror nog innerst inne att även Eva Johansson håller med om att vi inte har gjort allt som kan göras på detta område. Det visar också de internationella utvärderingar som görs, även om vi på en hel del områden kan glädja oss åt lyckade resultat.

Herr talman! Jag vet åtminstone två människor som kommer att vara jublande lyckliga efter det att riksdagen har antagit detta förslag. Den första är föräldraföreningens ordförande i Montessoriskolan i Lund, som uthålligt kämpat för att denna skola skall överleva, så att den idé och den vision som dessa lärare bärs av nu inte behöver begravas utan kan fortsättas att hållas levande. Den andra är en representant för föräldrasektionen för Waldorfskolorna som har skrivit brev till mig och säkerligen många andra. I ett långt brev har den här personen beskrivit hur kommuner med barn som går i Waldorfskola på alla sätt försöker att konstruera egna metoder för hur de olika kommunala bidragen skall utbetalas. Det hela går ut på att kommunerna skall komma så lindrigt undan som möjligt. Dessa två personer är glada, och vi folkpartister är glada. Vi från Folkpartiet liberalerna har gett vårt helhjärtade stöd till fria skolor, dvs. skolor som bärs upp av en idé och som föräldrar och lärare kan enas om är annorlunda och därmed värda att väljas. Den här frågan har utgjort ett långt lidandets historia. Folkpartister i riksdagen har ställt frågor, väckt motioner och drivit på utvecklingen. På senare år har Socialdemokraterna gett efter för föräldratrycket och verbalt varit positiva till fria skolor, men praktiskt, dvs. att gå från retorik till handling, att garantera skyldigheter i skollag, har de hela tiden förhalat. Jag menar att när det finns fria skolor som alternativ, kommer det att visa sig att föräldrar och elever väljer dessa skolor. Då kommer de skolor som inte väljs att i ren självbevarelsedrift starta en process där den egna verksamheten granskas. Det här skapar ett intresse för vanliga skolor att profilera sig och tala om vad de är bra på. Vi är många här i dag som är helt överens om att det finns mycket som är bra i den svenska skolan. Men det som är redan bra blir inte sämre av att det kommer att finnas alternativ. Tvärtom! Samtidigt får vi inte heller blunda för att det finns också skolor i Sveriges skolsystem som behöver en puff av nytänkande och bättre kraft för sin uppgift. Folkpartiet liberalerna är övertygade om att fristående skolor inte utgör ett hot, utan kan fungera som en kvalitetsdrivande kraft för alla skolor. Herr talman! Valfrihet förutsätter mångfald. Därför är det viktigt att det finns alternativ att välja mellan. De alternativen kan erbjudas inom det offentliga skolväsendet. Det är bara positivt om det också i ett demokratiskt samhälle finns utrymme för människors initiativ även inom skolan. Det har hävdats från socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt håll att denna valfrihet kommer att skapa segregation. De starka föräldrarna kommer att välja de bästa skolorna, och resten får ta vad de kan få. I grunden är detta synsätt en orimlig misstro mot vanliga människor. Det är ett synsätt som strider helt mot den människosyn som vårt samhälle bygger på. Det här strider också mot min övertygelse att människor klarar att sköta sina arbeten, fostra sina barn, hantera sin ekonomi, t.o.m. att köpa och äga eget hus, köra bil, osv. De människor som klarar allt detta måste väl ändå också tilltros förmågan att välja skola för sina barn. Det här innebär inte att jag säger att det är lätt att välja. Det kan vara svårt att värdera de alternativ som står till buds. Men ingen är bättre skickad att värdera alternativen och göra valet än de som använder skolan. En ökad valfrihet är för mig och för Folkpartiet liberalerna ett sätt att ge ökad makt åt de många enskilda människorna. Det finns också erfarenheter från USA som visar att ökad valfrihet när det gäller skolan faktiskt bidrar till att motverka boendesegregation. Jag vill avsluta med att understryka att verklig valfrihet för de många människorna är möjlig bara om vi håller fast vid en gemensam solidarisk finansiering, så att priset blir detsamma för den enskilda familjen oavsett om man väljer fristående eller offentlig skola. Vi folkpartister medverkar inte till ett system där plånboken styr helt i Fridtjuv Bergs anda.

Herr talman! Nej, naturligtvis finns det inga ofria skolor. Men fristående skolor, eller fria skolor, är ett begrepp som vi har övertagit från danskt språkbruk. Jag kommer från Skåne, som ligger nära Danmark, och därför får det väl ursäktas mig om jag använder mig av det begreppet. Det har gång på gång hävdats att det finns en möjlighet att detta kommer att skapa segregation. Jag vill bestämt hävda att de orden har uttalats även av Socialdemokraterna. Jag håller fast vid att det är ett synsätt som jag inte delar och som jag helt tar avstånd från. Tvärtom har erfarenheter från andra länder visat att om skolan ges ökad valfrihet att profilera sig, bidrar det till att segregation vad gäller boendet minskar. Det är väl ändå något helt i den anda som Eva Johansson, liksom Björn Samuelson, tidigare har pläderat för?
Herr talman! Visst skall vi vara rädda för segregation. Men valfrihet skapar inte segregation, utan ett orättvist statsbidragssystem som överkompenserar de privata skolorna och som betalas av de kommunala skolorna. Det är det som är problemet. Det är det som nästintill alla, utom majoriteten i utbildningsutskottet och utbildningsdepartementet, är ense om. Varför är det så svårt att lyssna på alla dem som har framfört kritik mot förslaget på den punkten? Alla dessa vet mycket väl vad de pratar om.
Herr talman! På något vis använder Eva Johansson dubbel bokföring. Hon talar om att även Socialdemokraterna har varit för valfrihet när det gäller att välja skola. Det är väl korrekt. Men därifrån till att skapa en reell valfrihet har man inte velat medverka till. Otaliga föräldraföreningar och lärare som arbetar i t.ex. Montessori och Waldorfskolor har vittnat om detta. Hela tiden har man försökt att smita från att göra valfrihet på papperet till även något reellt. Det här innebär t.ex. att föräldrar som vill sätta sina barn i Waldorfskolor, där man betalar sina skolbidrag solidariskt efter förmåga, hittills har avstått från att söka till skolorna då de har känt att de inte har velat ligga andra föräldrar till last. Det kommer nu att ändras. Jag är oerhört nöjd med det. Jag är glad över att de föräldrar som vill ha sina barn i Waldorfskolor får den möjligheten. Efter vad jag har förstått av de besök jag har gjort i Waldorfskolor, finns där ungefär samma andel problemelever som i de offentliga skolorna. Följaktligen borde det inte användas som ett slagträ i denna debatt.
Herr talman! Detta öker inte segregeringen, säger Margitta Edgren. Likväl skriver utskottsmajoriteten i betänkandet att regeringen mycket uppmärksamt skall följa utvecklingen när det gäller segregeringen på skolområdet. Det fanns tydligen anledning att poängtera den problematiken, trots vad Margitta Edgren här säger. Margitta Edgren säger att hon uppfylls av någon särskild känsla när hon ser att man driver en skola som bärs upp av en idé. Har inte Margitta Edgren mött att arbetet också ute i den allmänneliga, kommunala skolan dagligdags kan bäras upp av en idé -- kan bäras upp av en idé från lärarnas sida att göra ett så bra undervisningsarbete som möjligt, kan bäras upp av en idé från elevernas sida att de skall göra ett så gott arbete som möjligt i skolan och utveckla sina inneboende talanger? Om Margitta Edgren aldrig har sett det i en kommunal, allmän skola, är hon välkommen hem till Brunskog i Värmland. Vi skall göra ett studiebesök där Margitta Edgren har en partikamrat som bedriver ett sådant arbete varenda dag i skolan. Margitta Edgren pratar om ett demokratiskt samhälle. För min del är demokrati också ett medel. Jag ställer mig i samband med detta betänkande frågan på vilket sätt detta förslag ökar det demokratiska ansvaret på det kommunala planet när det gäller skolpolitiken. På vilket sätt ökar det möjligheten för kommunmedborgarna att ställa de kommunala politikerna mot väggen och säga att de inte har arbetat för en likvärdig skola i ett visst rektorsområde, när det gäller en viss skola eller en viss skolklass? Nej, svarar kommunalpolitikerna, men vi har delat ut de 85 % som riksdagsledamöterna har beslutat om. Ni får vända er till dem. Margitta Edgren talar om förtroendet att välja skola, att sköta sitt eget liv. Men varför gäller inte det för föräldrar till barn med utvecklingshandikapp? Varför kan man inte vara generell i en sådan uppfattning, Margitta Edgren? Vad skall Margitta Edgren säga till föräldrarna i föräldraföreningen vid Rösjöskolan i Sollentuna om deras rätt att välja skola, deras rätt att välja att ha kvar sin skola?

Herr talman! Jag delar uppfattningen att detta är någonting som är viktigt för oss och andra politiker att följa. Men allra viktigast är det för föräldrar att följa hur detta utvecklas. Jag upprepar det jag sade i mitt anförande: För mig är det en orimlig misstro mot vanliga människor om man utgår från att de inte har förmåga eller vilja att göra dessa val för sina barn. Jag upprepar omigen att dessa val inte är lätta. Det skall vi inte inbilla varken föräldrar, lärare eller oss själva. Men det är möjligt för alla att välja, även för de föräldrar som Björn Samuelson nu talar om.

Herr talman! Så har vi en gång till fått höra ett vackert och engagerat tal av Ingrid Näslund om vikten av att föräldrar har möjlighet att välja skola för sina barn. Sedan kryddade hon det också med att säga att vi socialdemokrater ägnar oss åt någon slags läpparnas bekännelse när det gäller dessa frågor. Det var det som fick mig att begära replik, jag hade inte tänkt det annars. Hon sade också att det var något otillständigt i att säga att dessa 85 % är en överkompensation. Ingrid Näslund, i vårt parti för vi fram det vi anser vara rätt. Sedan står vi för det ända fram. Det är kanske någonting som Ingrid Näslund borde ta efter. Det fanns ett ärende här i kammaren som vi avgjorde för någon vecka sedan där Ingrid Näslund höll ett lika vackert tal om föräldrars rätt att välja skola för sina barn. Men det visade sig vara just läpparnas bekännelse. Hon och hennes parti orkade inte ens i den frågan ha kurage nog att följa det de uppenbarligen tyckte var rätt, utan de följde snällt regeringslinjen. Det var läpparnas bekännelse. Vi tänker stå för vår åsikt ända fram.

Herr talman! Det hade varit möjligt för Ingrid Näslund att agera i utskottet. Där behöver hon bara stå för en enda röst, nämligen sin egen, men också den gången svek modet för Ingrid Näslund och det blev just läpparnas bekännelse. Man skall inte kasta sten om man sitter i glashus. Jag tycker nog att anklagelsen om att vi socialdemokrater bara skulle ägna oss åt läpparnas bekännelse när det gäller möjligheter för föräldrar och elever att välja skola är en otillständighet som Ingrid Näslund borde hålla sig litet för god för. Det finns ett beslut i den här kammaren, det var visserligen innan Ingrid Näslund kom med här, som är fattat i mycket stor enighet om rätten att välja skola. Den frågan behövde vi egentligen inte diskutera här. Det var detta jag menade också i min replik till Margitta Edgren. Vi skulle ha kunnat lämna den diskussionen åt sidan och i stället ägnat oss åt det som är ämnet för dagen, nämligen hur vi skall stödja de privata skolorna.
Herr talman! Det är sant att det finns ett beslut från föregående riksmöte, men nu visar det ju sig att när man verkligen skall upp till bevis och tala om hur mycket man vill ge de fristående skolorna finns det inte så mycket vilja hos Socialdemokraterna. Man tycker att 85 % är överkompensation. En del får ju 100 %. Skolorna får också pengar för särskilda behov, och det skall gälla både den kommunala skolan och de fristående skolorna. Men när man säger att de som får 85 % är överkompenserade samtidigt som vissa andra får 100 %, då tycker jag att det är något fel på matematiken.

Herr talman! Helt kort. Vi är eniga om mycket: om historiebeskrivningen, om att vi behöver en god rehabilitering, om att vi måste minska sjukskrivningar och långtidssjukskrivningar, få ned balanser osv. Vi var och är också eniga om att det borde kunna vinnas några medel genom samordning av sjukvårdens och försäkringskassornas resurser. Vi var och är också eniga om att vi egentligen inte hade lösningarna och att vi därför inte vågade genomföra stora och genomgripande reformer. Därför sade vi att det kanske inte vore så dumt med försöksverksamhet. Så långt är vi eniga. Sedan är vi oeniga om hur man lägger upp en försöksverksamhet. Det är kanske inte heller så konstigt. Sådant händer på många ställen, i många akademier. Försöksverksamhet brukar alltför ofta sättas i gång utan preciserade kontrollgrupper och utan en ordentlig design för utvärdering. Jag tycker att förslagen i propositionen i dessa avseenden skiljer sig positivt från de flesta försöksverksamheter. Jag har sett att staten och inte minst kommunerna har satt i gång försöksverksamhet. En av anledningarna till att försöksverksamheten har fått en begränsad omfattning -- och det är en av de faktorer som Nils-Olof Gustafsson kritiserar -- är att det, när man vill ha kontrollerade försök, ofta är lättare att göra sådana om man har en mindre försöksverksamhet. Det är då lättare att göra en bra utvärdering och att få fram en bra modell för denna. Annan kritik som har riktats mot regeringens förslag är att försäkringskassorna inte står som huvudman i något av försöken. Vad som är lämpligt är en bedömningsfråga, likaså vad som är praktiskt. Det är möjligt att man skulle kunna klara ut det här organisatoriskt. Men det är också fråga om den tid och den möda som man lägger ner på ett arbete. Det mesta talar dock för att sjukvårdens annorlunda organisatoriska struktur skapar ett större utrymme för ekonomiskt risktagande när det gäller försäkringskassorna. Ytterligare kritik som riktats mot framlagda förslag gäller antalet försöksområden. Tio områden anses vara för litet. Jag delar inte den uppfattningen. Naturligtvis är det något som kan diskuteras. Tio områden kan vara en lämplig försöksstorlek när man går in i en tidigare helt oprövad försöksverksamhet. Det finns stora möjligheter att studera områden med olika struktur. Ny försöksverksamhet som skall ge kontrollerade resultat bör aldrig göras för omfattande på initialstadiet. Om erfarenheterna blir positiva och man samtidigt säger att vi behöver veta mera, kan försöken utökas. Jag tycker således att den kritik som framförs i reservationen och även av Nils-Olof Gustafsson här inte är bärande -- i alla fall inte så bärande att ärendet måste återförvisas till regeringen. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När man lägger upp en försöksverksamhet är det fråga om just försök. Och när man sätter i gång med experiment måste man alltid vara litet försiktig när man uttalar sig om de resultat som kan uppnås och om huruvida designen är hundraprocentigt bra. Så är det med all försöksverksamhet. Jag har haft en resonerande framställning och sagt att det finns både fördelar och nackdelar med allting här i världen. Det är mera ett uttryck för hur jag ser på de här problemen än ett slags politisk deklaration att det är fråga om ett väldigt dåligt förslag som jag inte tror på. Jag tror förvisso på förslaget. Men jag tycker att man alltid skall vara anspråkslös och försiktig när man betraktar ett sådant här förslag. Det finns alltid saker som kan göras bättre -- och många saker kan bli mycket sämre. I det här fallet tycker jag faktiskt att det förslag som den tidigare regeringen kom med och till förmån för vilket man har reserverat sig faktiskt innebär mycket större faror och en sämre försöksdesign. Men det kan vi som sagt resonera om utanför denna kammare med hänsyn till att timmen är sen.

Herr talman! Vi i Vänsterpartiet ansåg redan från början att storstadsuppgörelserna om trafiken inte var särskilt bra. Vi tror att man först skulle ha byggt ut kollektivtrafiken och eventuellt ha infört biltullar för att möjliggöra en minskning av trafiken. Nu är det fråga om att vi i riksdagen skall skapa garantier för 200 milj.kr. avseende förberedelser av stora trafikleder som kommer att vålla en hel del bekymmer i berörda regioner. Jag vidhåller mitt yrkande beträffande mom. 2. Jag går alltså inte med på några garantier för 200

Herr talman! I motion Fi42, Bo Jenevall, säger ni nej till slopande av schablonavdraget om vi inte får Investeringsaktiebolaget Sverige. Ni säger nej till energiskatterna om vi inte får samma investeringsaktiebolag, och ni säger nej till sänkningen av den allmänna momsen -- fortfarande med samma krav. Min korta och enkla fråga till herr Jenevall är: Finns det något ekonomiskt samband mellan de här fyra sakerna? Eller är det bara politisk retorik, eller kanske hästhandleri? Hur hänger det här ihop?

Herr talman! Retorik var det inte, men det kanske var hästhandleri -- det var herr Jenevalls egna åsikter. Och det var resultatet ni ville ha. Vet herr Jenevall vad resultatet har blivit? Det har blivit höjda skatter för vanliga löntagare på mellan 12 och drygt 2 000 kr. Det har ni åstadkommit. Och ni har åstadkommit höjda energikostnader på grund av höjda energiskatter genom ert -- för att nu citera herr Jenevall -- hästhandleri. Så till den sakliga frågan. När det gäller utan 8--9 miljarder, kan vi hypotetiskt anta att det fungerar; jag är en positiv människa. Då får småföretag låna pengar för att kunna utvecklas, investera, bygga ut, tillverka grejer. Men de här grejerna skall ju säljas; någon måste köpa dem. När ni medverkar till att dra ned köpkraften för alla vanliga löntagare i Sverige -- vem skall då köpa grejerna? Det blir resultatet, herr Jenevall.

Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig mycket kritiskt till regeringens förslag i kompletteringspropositionen. Av miljöskäl går vi emot regeringens förslag om sänkt energiskatt för företagen. Om energiskatterna skall ändras, skall förändringen bidra till bättre miljö och hushållning med energi. Därmed finns det egentligen ingen anledning att över huvud taget ta bort schablonavdraget och sänka momsen. Vi är för Vänsterpartiets del beredda att höja energiskatten för hushållen -- under förutsättning att inkomsterna går till utveckling av alternativ energiteknik och energibesparande åtgärder. Men så är ju icke fallet med förslagen i dag. Regeringens åtgärder för att bekämpa den stigande arbetslösheten är försiktigt sagt minimala. Antalet arbetslösa är nu över 200 000. AMS-chefen varnar för att vi nu förlorar kampen mot massarbetslösheten, och allt fler står utanför den öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsministern påpekade i den arbetsmarknadspolitiska debatt vi hade i maj att 10 % av den arbetsföra befolkningen kommer att stå utanför ett ordinarie arbete om det fortsätter på det här viset. Därmed har arbetslösheten EG Av den reviderade finansplanen framgår att regeringens främsta uppgift är att hålla nere inflationen och göra det möjligt för Sverige att med ekonomisk styrka bli medlem i EG. Vi kan konstatera att regeringen inte heller denna gång lägger någon speciell vikt vid sysselsättningsmålet. Det talas om en smärtsam deflationsprocess och att denna ekonomiska politik därmed är en offensiv investering för framtiden. Men kan rekordarbetslöshet och permanent utslagning av ungdomen verkligen vara en offensiv investering för framtiden? Regeringen tycks handla efter modellen ''gärna full sysselsättning, men först en rejäl arbetslöshet''. Man kan i detta sammanhang också fundera över andra politiska konstellationer i denna jättelika EG-/EU-debatt. Man bör ta tillfället i akt att fundera över socialdemokraternas roll, det var ju de som ansökte om medlemskap. Man bör åtminstone se till att arbetslösheten i Sverige först kommer ner på rimliga nivåer innan man ger sig in i det europeiska äventyret. Vi från Vänsterpartiet vill stoppa arbetslösheten. Den åtgärden är ett förstahandsmål. Vi har konkret föreslagit att 10 miljader extra skall satsas i åtgärder mot arbetslösheten i form av utbildning, ROT Utbildningsprogrammen har vi behandlat här i kammaren fler gånger. ROT-programmen i kommunerna handlar framför allt om att man i stället för att dra in pengar från kommunerna ser till att de pengar som man skulle dragit in satsat på sysselsättning. Men det gör man inte. I stället får de människor som inte får arbete kontant arbetsmarknadsstöd, vilket Arne Kjörnsberg hade som exempel. Det är vad det handlar om, och det är en arbetslöshetsskapande politik. Beredskapsarbete är av nöden tvunget i detta läge, när allt fler utförsäkras. Men ändå skapar man inga fler beredskapsarbeten. Här satsar man minimalt fastän man borde kunna göra många samhällsnyttiga insatser genom att öka antalet beredskapsarbeten. Men det är tydligen någonting mycket fult, och det har det varit ända sedan hösten 1990, då man ansökte om medlemskap i EG. Vi ställer oss också bakom alla de insatser som gjorts och förslag till investeringar som lämnats av verk och myndigheter, vilka Socialdemokraterna på ett förtjänstfullt sätt har tagit fram. Riksdagen borde uttala som sin viljeinriktning att detta skall genomföras. När det gäller de långsiktiga åtgärderna för industrins utveckling handlar det inte i första hand om kostnadsläget. Det handlar om kompetens och att se till att de som finns i denna gren i stället för att gå ut i arbetslöshet får en högre kompetens. Där saknas i huvudsak åtgärder från regeringens sida. Den teknisk-humanistiska utbildning som har varit på tapeten under hela 80-talet för denna grupp av människor i arbetslivet, har tyvärr inte kommit till stånd. Även den pågående arbetsrättsutredningen skulle kunna vara ett bidrag till att öka konkurrenskraften genom att se till att bestämmelserna formuleras så att de underlättar en demokratisk arbetsorganisation. Om man verkligen vill ha de s.k. medarbetarna med sig för att stärka konkurrenskraften skall man inte se till att försämra arbetsrätten utan i stället förstärka den. När vi är inne i ett sådant strukturläge som vi i dag är, med stor arbetslöshet, kommer vi med vilka åtgärder vi än tar till att ha en hög arbetslöshet. Vi kan diskutera orsakerna till detta. Vi från vänsterpartiet anser att det är helt nödvändigt att vi i detta läge ser till att vidta extraordinära åtgärder. Vi har föreslagit att man skall genomföra en tillfällig sänkning av pensionsåldern. Människor i åldern 62--64 år skulle det närmaste året kunna ta pension om en arbetslös får arbete. Denna kvittning skulle vara oerhört betydelsefull. Det skulle heller inte minska arbetskraften på sikt när konjunkturen går uppåt igen. Varför vidtar man inte denna åtgärd i stället för att offra ungdomen och de som tagit del av den omfattande utbildningsinsats som sker på andra områden inom AMU och på andra ställen? Vart är vi på väg, och vem är det som kör på vägen? Ordet väg tillhör det politiska språket. Den tredje vägen, det vet vi, var ju fjärrstyrd av de kapitalistiska marknadskrafterna. Det blev devalvering, valutaregleringens avskaffande, avskaffande av kreditregleringen, strejkstopp, lönestopp, skattelättnader för höginkomsttagare och ansökan om medlemskap i EG. Genom detta var man på väg att strypa kommunerna. Det var den tredje vägen. Men hur är det då med den enda vägen? Vi har bedömt den som Manchesterliberal. Medborgarna skall inte tillåtas styra sin framtid vare sig genom enskilda beslut eller gemensamma demokratiska beslut. I stället skall den s.k. marknaden fatta beslut. Men en sådan marknad har inte på länge existerat annat än i en helt marginell form. Sverige är ju inte en maknadsekonomi utan en kapitalistisk ekonomi. Denna ekonomi behärskas av en liten klick starka aktörer, en finanselit, som planerar finansiering, produktion och avsättning. Det sker på villkor som dikteras av mäktiga transnationella koncerner. Drivkraften är i ökad utsträckning spekulation, en jakt efter snabba utdelningar på kort sikt. Det är mycket länge sedan medborgarnas behov har styrt ekonomin på en fungerande marknad, om det någonsin har existerat. Det är i ljuset av dessa förhållanden som regeringens strategi skall ses. Det är inte marknaden som skall stimuleras, utan det är kapitalisterna. Den enda vägens politik sänker därför kapitalbeskattningen och ökar armbågsutrymmet för spekulation. Seriösa långsiktigt arbetande investeringar missgynnas liksom förut. Regeringen använder den mytiska marknaden närmast som ett hot, som ett täckord för de ekonomiska makthavarnas utpressning. Butgetunderskottets storlek och makthavarnas hot om räntehöjningar är förevändningar för att inte vidta åtgärder mot Sveriges ekonomiska och mänskliga nedrustning. I denna medvetna strävan urskuldar sig regeringen ständigt med hänvisning till marknadens villkor. Resultatet är en arbetslöshet som närmar sig EG nivå. Den offentliga finansiering som den sociala tryggheten och den industriella infrastrukturen vilar på attackeras och undergrävs genom skattesänkningar för de bättre bemedlade i samhället. Den inhemska ekonomiska aktiviteten stimuleras inte. Den enda vägen innebär ekonomisk, social och kulturell nedrustning samt ökade klassklyftor. Det blir en stagnation på dessa områden. Överförande av ekonomisk makt till utlandet, något som påskyndats av avskaffandet av valutaregleringen, har förflyttat makten från den nationella kapitalismens sfär till den helt oåtkomliga rymden. Att en borgerlig regering bejakar denna utveckling är självklart. Socialdemokraternas försök med den tredje vägen blev som sagt bara en illusion. När stalinismen i Östeuropa föll samman förklarade borgerliga experter att kapitalismen hade segrat. Historien var vid sitt slut. Men stalinismens fall har inte gjort kapitalismen bättre skickad att lösa sina problem med att fördela jordens tillgångar mellan länder och folk. I stället fortsätter utplundringen av tredje världen i fortsatt hög takt, samtidigt som kapitalismen visar sin oförmåga att säkra acceptabla livsvillkor för folken. Ekonomisk stagnation förenas med ökad miljöförstörelse. I flera länder har kapitalismen skapat tvåtredjedelssamhällen, där två tredjedelar lever hyfsat och en tredjedel är utslagna. Denna politik är på väg att införas i Sverige. Därför ser Vänsterpartiet det som sin uppgift att utifrån arbetarrörelsens socialistiska värderingar om jämlikhet och solidaritet vara den kraft som motverkar denna utveckling. I alla lägen i historien när de demokratiska krafterna varit starka och folkrörelserna varit starka har också den kapitalistiska maktutövningen minskat. Vi kan inte finna oss i att kapitalismens hot om räntechocker på grund av budgetunderskott och annat skall minska antalet åtgärder. Arbetslösheten måste bekämpas till varje pris. I dagens läge har man med denna politik ordnat en tidsinställd inflationsbomb. Med denna fördelningspolitik kommer med all säkerhet nästa års avtalsrörelse att omfatta stora kompensationskrav. Hur regeringen och detta land skall klara det är för mig en gåta. Skall man klara av det måste man med nödvändighet föra en politik som ser till att vi får jämlika löne , inkomst och förmögenhetsvillkor och se till att utvecklingen går åt rätt håll. I annat fall exploderar inflationen. Den läxan borde åtminstone Socialdemokraterna förhoppningsvis ha lärt sig. Oavsett medlemskap i EG eller EU kan den ekonomiska och politiska självständigheten för vårt land och den del av Europa som Sverige tillhör bara skapas genom ett konkurrenskraftigt och modernt näringsliv där kvalitet, kunskap, engagemang och demokratiskt inflytande ställts i centrum. Alla som tror att andra lösningar räddar Sverige är ute på en farlig väg. Vänsterpartiet arbetar därför för att de krafter som vill ha denna utveckling skall samordna sig och skapa ett alternativ till kapitalets Europa. Det gäller i första hand att de fackliga och de politiska organisationerna vitaliseras. Miljörörelser, fredsrörelser och andra progressiva rörelser kommer att spela en vital roll under 90 talet som ett alternativ till kapitalets Europa. Det gäller inte minst att se till miljöfrågorna. Vi står i dag inför globala katastrofer, mänskliga katastrofer, på grund av den miljöförstörelse vi råkat ut för. För att kunna hantera miljöfrågorna på ett hållbart sätt krävs det en styrning från samhällets sida och en planerad hushållning med vår miljö. Det behövs styrmedel av olika slag: lagar, regelverk, information, forskning, utbildning, tillsyn, kontroll samt skatter och avgifter. Det är nödvändigt att förena miljöpolitiken med en inkomstfördelning. Det handlar egentligen om att se till att människorna engageras och förstår miljön samtidigt som deras livssituation inte utmanas. Det gäller framför allt de som inte har det alltför bra på vår jord och i vårt samhälle. Vi har för vår del presenterat vår skattepolitik i en motion som väcktes i januari. De frågorna har behandlats i olika propositioner, och vi har väckt motioner. Våra förslag har avslagits av majoriteten här i riksdagen. Vi har pekat på att skattepolitiken måste jämna ut skillnaderna i samhället när det gäller inkomster och förmögenheter. Vi måste se till att få ett samhälle som står för välfärd. Vi kan även konstatera att den skattepolitik som regeringen fört nu leder till enorma budgetunderskott. Det kanske finansministern i alla led är ansvarig för. Även före regeringsskiftet fanns finansministern med i bilden när det gällde skattepolitiken. Detta har nu lett till att vi på 15 månader har gått från ett underskott på 5 miljarder, som jag tror var Allan Larssons bud, i januari 1991 till att i april 1992 enligt prognoserna ha ett underskott på 100 miljarder. Vi gått från 5 miljarder till 100 miljarder på 15 månader. Mot den bakgrunden kan det inte vara särskilt ansvarsfullt av regeringen att vidta ytterligare skattesänkningar. Vi vidhåller att skattekvoten skall ligga på 1991 års nivå. Vi har framlagt förslag av statsfinansiella skäl, fördelningspolitiska skäl och miljöskäl om att grundavdragen slopas för de högre inkomstgrupperna, att beskattningen av kapitalinkomster återställs, att beskattningen av energi höjs och utformas efter miljömål, att företagsbeskattningen ses över, att företagens energibeskattning utformas så att den tillgodoser såväl konkurrens som miljökrav. Herr talman! Det är viktigt att en hållbar strategi utformas för den ekonomiska politiken. Den bör ha tre inslag: sänkt arbetslöshet, bibehållen social välfärd och ett minskat underskott i de offentliga finanserna. Vi från Vänsterpartiet är väl medvetna om att detta inte är någon enkel uppgift. Den ekonomiska politiken måste med nödvändighet präglas av betydande finess och försiktighet i den omställningen. Drastiska systemskiften och Alexanderhugg kan riskera hela processen. Läget är allvarligt. Vi måste motverka tvåtredjedelssamhället. Den politik som regeringen för är en gammal politik. Den är prövad i de rika industriländerna med förskräckande sociala resultat. Regeringens recept är enkelt: bejaka och stimulera hög avkastning, lönsamhet och vinst, satsa på den enskilda människans egoistiska sida, göra karriär; armbågsmentalitet och snabba vinster skall vara idealmönster. Samhällsproblem går inte att lösa med denna politik, snarare tvärtom, men det är Lars Tobissons kompromisslösa politik för överklassen som haft vind i ryggen på 1980-talet, tyvärr utan nämnvärt motstånd från socialdemokratin. 1980-talet visar ju att klasskampen är nödvändigare än någonsin för de arbetande människorna och de svaga grupperna i samhället och de arbetslösa. I annat fall kommer överklassen med Lars Tobisson i spetsen att ytterligare försämra villkoren. Människorna kommer aldrig att finna sig i att reduceras till viljelösa konsumenter på kapitalets marknad. Det sociala engagemanget mot världens orättvisor, tvåtredjedelssamhället, de stora inkomstoch förmögenhetsklyftorna, fallskärmsavtalen för etablissemanget, arbetslösheten, miljöförstörelsen och bristen på människors lika värde, kommer att vara grogrunden för 1990-talets politiska vindar. Etablisemanget har stärkt sina positioner i samhället, samtidigt som politikerföraktet är stort. Det senaste valet var på många sätt ett protestval. Jag tror att politikerföraktet inte heller kommer att minska när väljarna upptäcker Ny demokratis roll. Nydemokraterna är ju Lars Tobissons och Carl Bildts bästa resurs. De har nu svalt hela kompletteringspropositionen, och så har de fått ett diffust riskkapitalbolag. Den politiska effekten är att de har låst in Centern, kds och Folkpartiet, så att de inte har möjlighet att profilera sig i någon som helst fråga. Det är konsekvenserna av Ny demokratis roll. Det kommer inte att öka respekten för politiken och för de olika politiska partiernas särart. Jag vill även beklaga att det skulle till ett valnederlag för socialdemokratierna för att få dem att föra en förnuftigare politik. Jag är nog inte ensam om att frukta att om socialdemokratierna fortsatt sitt regeringsinnehav så hade man inte drivit de ståndpunkter på flera områden som man gör i dag. Till sist vill jag understryka att förnyelsen i politiken ligger i att förena miljö och fördelningspolitik. Miljöåtgärderna måste accepteras av en bred majoritet av människorna. Därtill kommer att vi måste ha ett helt nytt tillväxtoch kvalitetsbegrepp. Nyckeln till möjligheterna är att samhället präglas av kärnan i fördelningspolitiken: arbete åt alla, små inkomst och förmögenhetsskillnader och en välfärd åt alla. Alternativet finns i de ideologiska värderingar som sätter människan i centrum. Solidariteten, jämlikheten, rättvisan och de gemensamma tagen måste vara dominerande. Man måste värna om de arbetande människornas intressen. Det är dessa grupper som måste ställas i centrum för politiken. Man måste se till att man har en verklig marknad där de som arbetar och producerar har ett avgörande inflytande. På marknaden måste konsumenterna ha jämna inkomster och förmögenheter. Ekologi och fördelningspolitik måste gå hand i hand. Herr talman! Detta är mitt sista anförande i riksdagen efter 22 år. jag vill ta tillfället i akt att tacka all personal i det här huset för alla år: Talmännen för deras föredömliga korrekta sätt att hantera kammarens arbete; alla stenografer som har gjort anförandena möjliga att läsa. Jag vill också uttala ett tack till de ledamöter som finns i kammaren, inklusive Socialdemokraterna trots att vi haft en och annan fajt. Syskonträtan är hård och kompromisslös.

Herr talman! De positiva tecknen till återhämtning i den svenska ekonomin blir allt fler. Förutsättningarna för att lyfta Sverige ur den ekonomiska vågdalen är goda. Tilltron till Sverige som företagarnation börjar återvända. Utländska investerare visar ett starkt ökat intresse för Sverige. Nedväxlingen från hög till låg inflation har varit framgångsrik. Produktiviteten inom industrin ökar. Även om mycket arbete återstår för att skapa balans i ekonomin är vägen till framgång utstakad. Genom en rad åtgärder har det nu lagts en grund för en ny era av positiv utveckling för Sverige. Visserligen är problemen fortfarande många, men möjligheterna är desto fler. Förutsättningarna är bättre än på länge. Dess värre lever vi med notan från nio år av socialdemokratiska försummelser. Det visar sig inte minst tydligt i det höga budgetunderskottet för innevarande budgetår och det underliggande underskottet för nästa år. Enligt den senaste budgetprognosen för innevarande år blir underskottet drygt 71 miljarder kronor för den sista socialdemokratiska budgeten. Socialdemokraterna fick regera i högkonjunktur. Ändå slutar bouppteckningen efter Allan Larssons och den förra regeringens politik med röda siffror. Jag kan inte underlåta att tycka att det är en bedrift i sig av Socialdemokraterna att lyckas föra Sverige genom en av tidernas längsta högkonjunkturer utan att på något sätt ta itu med Sveriges underliggande ekonomiska problem utan i stället efterlämna ett betydande budgetunderskott. Ett sådant testamente säger allt om den förra regeringens förmåga. I fjolårets valrörelse upprepades ofta talet om vändpunkten som skulle komma, men den kom inte. Det måste tyda på att det varit grummel i kristallkulan när Socialdemokraterna skulle skåda in i framtiden. Vad beror då dagens stora problem på? En del är förstås sviterna av den internationella lågkonjunkturen, men till stor del är problemen tyvärr hemmalagade under 1980-talet. Socialdemokraterna ägnade sig alltför mycket åt signalpolitik i stället för att åtgärda de grundläggande ekonomiska problemen. Deras ekonomiska politik drev fram en kraftig överhettning med storstadsexpansion och flyttlasspolitik som följd. De köpte sig tid. Devalvering av kronan, ansökan om medlemskap i EG och ecu-anknytning av kronan var deras signaler för att vinna tid, men det hjälpte inte. Eftervården av devalveringen uteblev. Den ekonomiska signalpolitiken med EG-ansökan och ecu-kopplingen av kronan hjälpte inte. Varför? kan man fråga. Ja, helt enkelt därför att inget gjordes åt de underliggande balansproblemen i ekonomin. Obalansen fortsatte att förvärras. Inledningen av 1990-talet kan därför karakteriseras som en rejäl baksmälla efter 80-talets ekonomiska politik och framför allt den överhettningspolitik som fördes under decenniets sista år. Det är förstås lockande för varje regering och politiker att föreslå åtgärder som kan ge utdelning i enstaka SIFO-mätningar, som kan vara populära för stunden men farliga för framtiden. Jag anser personligen att ansvarsfulla politiker måste ha mod och kraft att föreslå och stå för åtgärder som ibland kan vara smärtsamma kortsiktigt, inte alltid ge utdelning i SIFO-undersökningar men på sikt vara riktiga för landet och för vår befolkning. Jag tycker faktiskt att Arne Kjörnsberg i sitt inledningsanförande gjorde sig skyldig till det lättsinne som alltför många politiker hänger sig åt. Han sade nej till allt som är obekvämt och ja till allt som är populärt. Välstånd måste skapas. Det kommer inte av sig självt. Socialdemokraterna har många gånger invaggat människorna i tron att det finns en kassakista som är outtömlig. Därför kräver folk att staten skall ge bidrag till allt. Socialdemokraterna får på den punkten anses vara närmast oansvariga. Ni sprider även i opposition löften och förhoppningar som det inte skulle vara möjligt att infria i regeringsställning. Jag tycker att ni har ett ansvar att förklara för människorna att pengar inte kommer av sig självt eller ramlar från himlen. Det primära målet för den ekonomiska politiken måste nu vara att åter skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, för trygghet, för investeringar i näringslivet, framför allt i de mindre och medelstora företagen, och skapa balans mellan olika regioner i landet. Det är endast med en sund ekonomi som vi kan upprätthålla en rättvis fördelningspolitik, skapa arbeten som är riktiga och varaktiga och se till att välfärden tryggas för alla. För att uppnå en ekonomiskt hållbar utveckling krävs att den konkurrensutsatta sektorn kan expandera och återvinna marknadsandelar som förlorades under 80-talet. Samtidigt är det nödvändigt att reformera den offentliga sektorn, och det måste ske i många steg och med olika åtgärder. Beslutet i går om den kommunala ekonomin är ett sådant viktigt steg. Men det handlar också om att ge ökad valfrihet, att ge människorna ökade möjligheter att välja de lösningar som bäst passar den enskilda individen och den enskilda familjen. Saneringen av Sveriges ekonomi, som inleddes i höstas då fyrklöverregeringen tillträdde, var nödvändig. Saneringsarbetet har genomsyrat de förslag som presenterats för riksdagen under året. Kompletteringspropositionen, som vi i dag formellt har att ta ställning till, markerar på ett ytterligt kraftfullt sätt att investeringarna för framtiden fortsätter. Det är inte en politik för stunden. Det är mer en politik för framtiden som kan återge Sverige internationell konkurrenskraft. Finansutskottet stöder den strategi som regeringen har lagt fast för den ekonomiska politiken och som fullföljs i kompletteringspropositionen. Så här i slutet på riksmötet kan vi summera. Jag kan då konstatera att regeringens politik och regeringspartiernas förslag i allt väsentligt fått stöd i riksdagen, trots att regeringen är en minoritetsregering och regeringspartierna är i minoritet. Det har då ankommit på regeringspartiernas företrädare att finna majoritet och nå breda lösningar. Visst har det skett förändringar i budgetförslagen, men de är marginella. De vidtagna förändringarna i budgeten har, om dagens beslut blir som vi har väntat, inneburit en ökning av utgifterna med 26 milj.kr. Det är med andra ord en försumbar förändring med tanke på budgetens omfattning och inte ens så mycket som vad en skola kostar att bygga. Jag sticker inte under stol med att jag som ordförande i finansutskottet är mycket nöjd med resultatet. Det har gått att finna majoritet för regeringens ekonomiska politik. Jag tycker att det är ett viktigt besked till omvärlden och finansmarknaden. Det ger stabilitet på valutamarknaden. Därmed finns det också förutsättningar för fortsatta räntesänkningar och reformer för att ta Sverige ur de ekonomiska problemen. Herr talman! Ekonomi och ekologi måste alltid stå i samklang för att en uthållig ekonomisk utveckling skall vara möjlig. Skärpningen av miljöpolitiken, genom den miljöprofil som förändringen av energibeskattningen innebär, är en viktig förutsättning för en god tillväxt. Tiden för att ge våra kommande generationer god luft, rent vatten och ett levande landskap blir allt knappare. Därför krävs det handling nu. Det är också beskedet från miljökonferensen i Rio. Miljöhänsyn måste bli ett självklart inslag i de ekonomisk-politiska besluten. Centern har ställt krav på miljöhänsyn vid utformningen av energibeskattningen, och så har det också blivit. Utformningen av energibeskattningen och hela skattepaketet som vi i dag behandlar är också fördelningspolitiskt försvarbar. För de flesta, Arne Kjörnsberg, går det jämnt upp. Många är vinnare. Till vinnarna hör pensionärerna, den grupp som Socialdemokraterna ofta säger sig värna om. Frågan har ställts: Hur kan Centern gå med på sänkta energiskatter för industrin? Svaret är att vi kan acceptera sänkta energiskatter för industrin, förutsatt för det första att miljön inte skadas och för det andra att hushållen inte drabbas av ökade kostnader. Det förslag som ligger uppfyller båda dessa villkor. Jag kan också konstatera att dagens förslag på energiskatteområdet innebär höjd energi och koldioxidskatt, inte sänkt som förslaget var 1989 från Socialdemokraterna. Dagens förslag innebär också att hushållen slipper betala skattesänkningarna för industrin. Centern fullföljer därmed politiken från 1989. Momssänkningen bidrar dessutom till att hålla inflationen nere. Det är också en viktig del i den ekonomiska politiken. Den ekonomiska politiken måste i övrigt syfta till: För det första: Ökade förutsättningar för varaktig ekonomisk tillväxt och livskraft i hela landet. Det uppnås genom investeringar i infrastruktur, satsningar på forskning och utbildning och andra åtgärder som främjar investeringar och sysselsättning. För det andra: En sanering av de offentliga finanserna för att säkra en låg inflation och skapa en låg ränta, bereda utrymme för näringslivets investeringar och uppfylla EG:s konvergensregler. För det tredje: Ett skärpt konkurrens och förändringstryck i den svenska ekonomin. Den offentliga sektorn måste förnyas. På så sätt får vi mångfald och valfrihet. Den offentliga sektorn måste i större utsträckning anpassas till medborgarnas krav. Alla människor har rätt till arbete. För många är därför ökningen av arbetslösheten på grund av lågkonjunkturen oroande. Vi har full förståelse för att de människor som befinner sig i arbetslöshetskön känner sig utanför gemenskapen. Därför är det viktigt att regeringen har gett tydliga besked om att det är arbetslinjen som skall gälla i arbetsmarknads och näringspolitiken. Arbetslöshet får aldrig bli ett medel i den ekonomiska politiken. Kampen mot arbetslösheten måste förenas med regional utveckling. Oavsett bostadsort här i landet har människorna rätt till arbete och trygghet. Detta gäller vare sig man bor i Kiruna, Sundsvall, Stockholm eller Svalöv -- för att nämna några orter. Den som bor i närheten av Kebnekaises sluttningar och den som bor i storstaden har samma rätt till trygghet och välfärd. Ökningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna visar att vi vill bekämpa arbetslösheten. Det vill vi göra genom att främja investeringar i företagen och investera i människors kunskap. Tillsammans stärker det oss, och det stärker Sveriges konkurrenskraft. När ekonomin tar fart står även de som drabbats av arbetslöshet väl rustade för att utnyttja högkonjunkturen. Målet måste vara att skapa varaktiga arbetstillfällen. Vi får inte nöja oss med konstgjord andning i form av fler och fler beredskapsarbeten. De är viktiga för stunden men inte lösningen på sikt. Vi får heller inte nöja oss med att hoppas på att bättre tider kommer av sig själv, utan vi måste bidra med olika åtgärder för att skapa de nya tiderna. Endast genom att driva en konsekvent ekonomisk politik som syftar till att återskapa tillväxt kan arbetslösheten hejdas och minskas. Detta är ett långsiktigt arbete, som inte alltid ger synbara och snabba resultat. Vi måste i lågkonjunktur satsa på utbildning, ny kompetens och rationaliseringar för att vi skall kunna nå framgång när högkonjunkturen kommer. Herr talman! Inflationen ligger, som andra talare tidigare har sagt, i dag på en låg nivå, 2,5 %. I våra närmaste konkurrentländer i Europa är den nästan dubbelt så hög. Det är viktigt att vi med olika medel ser till att parkera inflationen på en låg nivå, men det kräver i sin tur en politik som i alla avseenden hämmar och dämpar inflationen. Budgetunderskottet måste därför begränsas. Som en följd av lågkonjunkturen och därmed minskade statsinkomster beräknas tyvärr underskottet för nästa år öka. Större delen av budgetunderskottet är dock strukturellt betingat, dvs. det negativa arvet från 1980-talet. Skattehöjningar är inte ett alternativ för att minska underskottet. Det skulle hämma förutsättningarna för en ökad tillväxt. Därför måste de offentliga utgifterna begränsas. Reformeringen av de offentliga utgifterna måste också ha en fördelningspolitisk profil. Centern accepterar inte att gamla, sjuka, handikappade eller pensionärer med låg pension får kraftigt begränsade resurser. Alla grupper måste garanteras en grundtrygghet. Utsatta grupper och regioner måste värnas. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att de åtgärder som har vidtagits och föreslås har en klar fördelningspolitisk effekt och ger resultat. Det är inte som Socialdemokraterna i sin politiska retorik försöker påstå, att det är fråga om omfördelning till kapitalägare. Det är fråga om att ge resurser till småföretagen för att få resurser till nya investeringar, för att få snurr på hjulen och få tillväxt i ekonomin. Den lille verkstadsägaren eller sågverksägaren är inte den store kapitalist som jag tyckte att Arne Kjörnsberg såg framför sig. Det är en företagare som värnar om sina anställda för att skapa nya jobb och skapa framtidstro i en bygd. Ett lika viktigt mål i saneringen av ekonomin är att bringa ned räntan. Höga räntor hämmar investeringar och driver upp kostnader för företagare, jordbrukare, hyresgäster och villaägare. De svenska räntorna föll relativt kraftigt under större delen av 1991. Efter räntechocken i december, som blev en följd av det stora valutautflödet i november, har räntorna åter sjunkit. Under 1992 och 1993 kan vi troligen vänta fortsatt sjunkande räntor, förutsatt att regeringen får stöd för sin ekonomiska politik. På den punkten är jag i dag mer optimistisk än för några månader sedan. Det finns emellertid mörka moln på himlen. Till dessa räknas effekterna av finanskrisen och kreditförlusterna hos bankerna. Det försvårar nu för småföretag och investerare att få krediter. Bankernas utlåningsmöjligheter begränsas, liksom tillgången till riskkapital. De åtgärder som finansutskottet föreslog tidigare i vår och som riksdagen har fattat beslut om är viktiga för att förbättra riskkapitalförsörjningen för småföretag. Orsakerna till den finansiella krisen är många. Bl.a. är det en följd av 80-talets spekulationsekonomi. Denna underlättades genom valutaregleringens avskaffande, som inte följdes upp med stramhet i ekonomin. Med facit i hand är det skrämmande att se vissa bankers och kreditinstituts ohämmade utlåning till främst fastigheter i storstadsområdena. Man köpte sig marknadsandelar men tänkte inte på sviterna i framtiden. Det finns anledning för oss alla att dra lärdom av finanskrisen och dess orsak. Fru finansministern borde därför tillsätta en utredning med uppgift att närmare analysera vad som gick snett. Alla orsaker till finanskrisen bör kartläggas för att ge lärdom för framtiden. Låt därför, fru Wibble, en grupp oberoende ekonomer, analytiker eller forskare utvärdera orsakerna till finanskrisen. I den analysen måste de senaste årens ekonomiskpolitiska beslut och bankernas och finansinspektionens agerande utsättas för granskning. Socialdemokraternas alternativ till ekonomisk politik innehåller egentligen inte särskilt många nyheter. De vill möta framtiden med gårdagens lösningar, dvs. de backar in i framtiden. Deras förslag till ekonomisk politik innehåller mest medicin för att lindra lågkonjunkturens verkningar men inte mycket för att bota det onda. Ni socialdemokrater fortsätter att blunda för de strukturella problemen i ekonomin, på samma sätt som ni gjorde under hela 1980-talet. Ni avvisar förslag som upplevs besvärliga och har en ovilja mot att begränsa de offentliga utgifterna. I stället för att reformera de offentliga utgifterna föreslår ni främst offentliga investeringar, som skall finansieras genom skattehöjningar eller nya lån. Dessutom föreslås att 5 miljarder av Stadshypoteks kapital skall konfiskeras. Jag trodde faktiskt att konfiskationens tid var förbi. Denna delsocialisering av Stadshypotek är en engångsåtgärd, och den förstärker budgeten endast vid ett enda tillfälle, men den skulle skada finansiering av bostadsbyggandet, som ni i så många andra sammanhang säger er värna om. Er politik håller på den punkten inte samman. T.o.m. från Socialdemokraternas egna led hörs varningar för den egna politiken. Den förre finansministern, Kjell-Olov Feldt, har varnat för att Socialdemokraternas ekonomiska politik skulle bli livsfarlig för landet om Socialdemokraterna skulle återfå makten, och den tidigare vice statsministern talade tidigare om att han inte ville återfå makten förrän i slutet av 1990-talet. Herr talman! Jag förstår varför. Alla, inkl. oppositionspartierna, har ett ansvar för den ekonomiska politiken. Marknaden reagerar snabbt på situationer som innebär att regeringens möjligheter att genomföra sin ekonomiska politik kan ifrågasättas. Detta skulle inte gynna någon, varken småföretagare, pensionärer, småbarnsföräldrar eller arbetslösa. Avslutningsvis vill jag säga att 90-talet kommer att bjuda på många utmaningar och möjligheter. Ett kommande svenskt medlemskap i EG stärker ytterligare kraven på den ekonomiska politiken i och med de villkor som EG-länderna beslutat om för inträde i den ekonomiska unionen. För att göra ett svenskt inträde i EG möjligt måste vi se till att vår ekonomi står väl rustad den dag vi tar steget in i den europeiska gemenskapen. Herr talman! Med det ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer samt yrkandet från Jag vill också till Lars-Ove Hagberg rikta ett tack för hans tid i riksdagen, för den tid under vilken jag har haft möjlighet att följa honom; han har suttit i riksdagen betydligt längre tid än jag. Jag har satt värde på alla hans raka och klara besked. Lars-Ove har aldrig hymlat med vad han har tyckt eller var han har stått i olika frågor. Sådana raka besked är värdefulla, även om jag dess värre inte alla gånger har kunnat dela hans uppfattning.

Herr talman! Finansutskottets ordförande säger att vi nu lever med den socialdemokratiska försummelsen från 80-talet, eftersom vi socialdemokrater inte tog itu med de grundläggande problemen. Har P-O Eriksson hört talas om stabiliseringsavtalet? Det var det avtal som förhandlingsgruppen under Rehnberg tog fram. Det är tack var deras resultat som vi nu har mycket lägre kostnadsökningar än man har i våra stora konkurrentländer och en inflationstakt som är betydligt lägre än genomsnittet i Europa. Har herr Eriksson möjligen hört talas om den energiöverenskommelse som träffades mellan herr Erikssons parti, Folkpartiet och mitt parti? Har finansutskottet ordförande hört talas om EG Det går inte, P-O Eriksson, att övervältra ansvaret för vad som nu sker på oss. Det är ni som har makten nu, herr Eriksson. Det är ni som har majoriteten. Ta ert ansvar! Kan P-O Eriksson nämna en enda regering, i Norden eller i övriga Europa, som vid ett regeringsskifte hade en lägre arbetslöshet i sitt land än vad ni hade, dvs. drygt P-O Eriksson sade att konfiskationens tid är förbi. Men det är ju bara några veckor sedan ni konfiskerade 22 miljarder av löntagarnas och pensionärernas pengar. Det gjorde ni för att tillfredsställa Jenevall och hans Investeringsaktiebolaget Sverige. Så var det med konfiskationen, herr Eriksson! Herr talman! Det mest uppseendeväckande i finansutskottets ordförandes anförande var ändå att han förklarade sig nöjd med resultatet av det här årets ekonomiska politik. Marknaden bör vara lugn, eftersom det är bekräftat att det finns majoritet för regeringens politik. Ni konfiskerar löntagarnas och pensionärernas pengar för att tillfredsställa Jenevall och Wachtmeister. Då är frågan: Vad har ni lovat mer, eftersom herr Eriksson är så väldigt säker på att det nu finns en stabil majoritet för era åtgärder?
Herr talman! Arne Kjörnsberg säger att det är vi som har makten. Jag vill, herr talman, säga: När jag studerar de förslag som Socialdemokraterna presenterar i riksdagen är jag tacksam för att det är vi och inte Socialdemokraterna som i dag har makten. Socialdemokraterna föreslår nämligen inga åtgärder för att komma till rätta med de underliggande balansproblemen i den svenska ekonomin. Ni skjuter problemen framför er. Ni säger ja till det goda och säger nej till allt som upplevs som besvärande och som möjligen skulle kunna skapa irritation i väljarkåren. Jag vill gå tillbaka till den senaste mandatperioden när Socialdemokraterna hade makten, åren 1988-- 1991. Gång på gång under de åren fick ni socialdemokrater problem. Våren 1989 övergav ni mängder av era vallöften från 1988. 1990 blev det tvärt slut med stoppaketen. 1991 tvingades ni ta hjälp av bl.a. Centern för att lägga fram förslag här i riksdagen. De åtgärder som vi då medverkade till tyckte vi var riktiga. Dit hör stabiliseringsavtalet. Jag ger Arne Kjörnsberg rätt i att stabliseringsavtalet och Rehnbergkommissionen var viktiga åtgärder, men dess värre, herr talman, tillhör de undantagen från den tiden. När det gäller de andra åtgärderna, som ecuanslutningen och EG-ansökan, hade ni en avsikt, nämligen att komma till rätta med problemen. Ni skulle lugna marknaden, försöka öka intresset för investeringar i Sverige. Men det misslyckades, därför att ni inte tog itu med de andra problemen. Arne Kjörnsberg! Viljan kan vara god, men den måste sträcka sig längre än till signaler i den ekonomiska politiken. Det krävs handling, och det krävs betydande impopulära åtgärder för att nå långsiktiga framgångar.
Herr talman! Finansutskottets ordförande säger att saneringen av Sveriges ekonomi inleddes i höstas. Sedan dess har 70 000--80 000 fler människor blivit arbetslösa. Budgetunderskottet har gått upp med 33,25 miljarder. Ni har gjort upp; ni har konfiskerat löntagarnas och pensionärernas pengar för att få ett bräckligt stöd av Jenevall och hans partiledare Och så säger herr ordföranden i finansutskottet att han är nöjd med saneringen av Sveriges ekonomi. Herr talman! Bevare mig väl för en sådan sanering! Får ni fortsätta ett tag till, är väl 400 000 arbetslösa och budgetunderskottet 200 miljarder. Per-Ola Eriksson säger att vi inte har tagit itu med de underliggande balansproblemen. Har ni gjort det? Gör ni det genom att sänka kapitalbeskattningen, sänka skatten på privata pensionsförsäkringar, sänka skatten på stora förmögenheter, sänka skatten på stora arv och höja skatten för vanliga löntagare? Det är ert sätt att ta itu med balansproblemen. Per-Ola Eriksson, centerpartisten, säger: Jag är nöjd med resultatet. Det skulle vara mycket intressant om finansutskottets ordförande talade om vad han har för underlag för att vara optimistisk inför framtiden, för att det skall finnas en ordentlig majoritet för regeringens kommande förslag.

Herr talman! Jag beklagar om Lars-Ove Hagberg sin sista arbetsdag i riksdagen har glömt de förslag om Centern lade fram på 80-talet. Det var nämligen vi som, till skillnad mot andra partier, verkligen ville komma till rätta med överhettningen i ekonomin. Vi gick till kamp mot flyttlasspolitiken, när den socialdemokratiska regeringen dammsög stora delar av glesbygdslänen, när man lät det ena flyttlasset efter det andra gå till framför allt Stockholmsregionen. Vi var kritiska till den överhettningspolitiken. Vi lade fram förslag om att införa en överhettningsavgift i Stockholmsregionen på fastigheter och byggnader, för att dämpa investeringarna här. Vi mötte ett kompakt motstånd i riksdagen. Till slut fick vi sent omsider gehör från Socialdemokraterna. Lars-Ove Hagberg fanns där med vid sidan om, men det räckte inte till. Vi sade från början att det var fel politik som Socialdemokraterna hade slagit in på. Med facit i hand kan vi säga att vi hade rätt. Socialdemokraterna skulle ha tagit lärdom av oss. Sedan till frågan om beredskapsarbeten. Jag tycker naturligtvis också att fler beredskapsarbeten hade kunnat skapas, och om jag har förstått det rätt är länsarbetsnämnderna i färd med att just se till att man ökar antalet. Men -- som jag sade i mitt huvudanförande -- det är inte bara fler beredskapsarbeten som skall ta Sverige ur krisen; det krävs investeringar i småföretag, i nya företag, och i infrastruktur för att kunna skapa arbete över hela landet. Till sist, herr talman: När det gäller energipolitiken och miljön ställer vi i samband med att vi utformar en ny energibeskattning upp krav. Miljön får inte skadas, hushållen skall inte drabbas av ökade kostnader. Vi har fått våra krav uppfyllda. De krav som vi från Centerns sida ställde i förhandlingarna och under regeringsarbetets gång är tillgodosedda; vi tycker att resultatet är utomordentligt gott. Det stärker svensk konkurrenskraft, och det ger också förutsättningar att värna miljön genom en ansvarsfull energipolitik som följer den linje som vi i fjol medverkade till att riksdagen fattade beslut om.
Herr talman! Det sista finns det väl ingen saklig grund för, Per-Ola Eriksson! Ni sänker eller tar bort energibeskattningen för företagen. Det var en viktig del i 80-talets debatt om energin och kärnkraften att företagen skulle ta sitt ansvar och att de skulle hushålla. Ingenting har ni med om det. Det har ni enligt vad jag kan förstå helt spolat bort. Tala om miljö och ekologi -- ni har lämnat det fältet helt fritt. Sedan till frågan: Vem betalar? Ni sänker företagens energibeskattning, och hushållen drabbas inte, säger ni. Vem betalar? Är det skattereformens dynamiska effekter som gör det? De har tidigare resulterat i ett jättelikt budgetunderskott och minskade inkomster. Är det kanske återigen de dynamiska effekterna som spökar? Centern kom under en överhettningsperiod överens med socialdemokratin om tvångssparande. Nu har Per-Ola Eriksson med sin nöjdförklaring i det här läget hamnat hos Anne Wibble och sparivrarna. Den gången sade Centerpartiet att när det är överhettning skall vi spara. Men den ekonomiska verkligheten just nu präglas ju inte av överhettning. Varför denna spariver även i detta läge, Per-Ola Eriksson? talets historia handlade om flyttlasspolitik. Men i övrigt då? Ni är ju nu med på samma tåg som Moderaterna -- ni vill gynna dem som inte kunde ta vara på devalveringsvinsterna. Jag anklagar Socialdemokraterna för att de trodde att det kapital som man skulle få skulle satsas i investeringar -- det var en illusion att tro det. Men nu tror Per-Ola Eriksson samma sak. Lär ni ingenting av historien? Om man refererar till historien bör man ju också dra några konsekvenser av den. Ni gör ju precis samma misstag fast ni går en annan väg.
Herr talman! Till skillnad från Lars-Ove Hagberg tror jag på tillväxt i ekonomin. Lars-Ove Hagberg brukar ha en annan syn på tillväxten och näringslivet, och det är förståeligt med tanke på hans ideologiska hemvist. Genom att förändra skatterna och ta bort skatter som är hämmande för tillväxt, nyproduktion, skapande och nydaning, skapar vi nu möjligheter som innebär att Sverige går in i en ny era av framgångsrik politik genom att småföretagen får svängrum i stället för svångrem och genom att vi inför stimulanser så att småföretagen kan expandera. Jag tror att det är viktigt att också Lars Ove Hagberg tar till sig de erfarenheter från andra länder som visar att det är den politiken som är framgångsrik -- inte ökade skatter och avgifter, osv. Det är genom ökad tillväxt som vi får resurser över, och det är också på det sättet som vi kan åstadkomma sänkt skattetryck. Till sist vill jag till Lars-Ove Hagberg säga att även om han nu slutar i riksdagen hoppas jag att han hör av sig i den politiska debatten. Han behöver ju inte bli den tysta rösten bara för att han åker hem till Dalarna. Jag är övertygad om att vi kommer att få höra av Lars-Ove Hagberg. Jag ställer gärna upp och lyssnar. Det har alltid varit intressant och spännande.

Herr talman! Förra våren utarbetade och utväxlade vår nuvarande finansminister Anne Wibble och jag utkast till vad som kom att heta Ny start för Sverige. Detta program, som spelade en central roll i valdebatten och sedan var en viktig utgångspunkt för utformningen av regeringsförklaringen, bestod av en analys och en förslagsdel. Det har sitt intresse att så här ungefär ett år senare undersöka hur vår verklighetsbeskrivning har stått sig och i vilken utsträckning föreslagna åtgärder har genomförts. Det grundläggande temat i analysdelen var att den tredje vägens politik inte avhjälpt utan tvärtom förvärrat de strukturproblem i svensk ekonomi som härrör från ett rekordhårt skattetryck, stor offentlig utgiftsandel och långtgående regleringar. Dessa förhållanden höjer den relativa kostnadsnivån samt försvagar konkurrenskraft och sysselsättning. Det konstaterades att arbetslösheten redan då stigit kraftigt och att den utvecklingen skulle komma att fortsätta som en följd av redan gjorda missgrepp och försummelser. Jag kan bara med stort beklagande konstatera att den prognosen visat sig riktig. Europapolitiken. Här ligger nu EES-avtalet på riksdagens bord. Ett omfattande kontaktarbete, där även ledamöter av denna riksdag deltagit, tyder på -- och har kanske i någon mån bidragit till -- att detta avtal kommer att godkännas av alla parter, så att EFTA-staterna vinner inträde på EG:s inre, gränslösa marknad nästa år. Även frågan om Sveriges medlemskap i EG har förts framåt. Ett positivt utlåtande från EG kommissionen väntas inom kort. Trots resultatet av folkomröstningen i Danmark borde därmed förhandlingsarbetet kunna komma i gång i sådan tid att den redan i Ny start för Sverige uppställda tidsplanen skall kunna hålla. Många åtgärder har hunnit vidtas för att stärka marknadsekonomin genom att sprida ägandet och stimulera sparandet. Avvecklingen av löntagarfonderna, som avancerade ytterligare ett steg genom riksdagsbeslutet i förra veckan, får här både symbolisk och praktisk betydelse. Trots olyckskorpars kraxande har det också visat sig att erbjudandet av andelar i det första privatiseringsprojektet, SSAB, har lett till överteckning. Omläggningen av skattepolitiken spelar naturligtvis en nyckelroll. Redan i Ny start för Sverige klargjordes att när skattetrycket sänks, måste början göras med de skatter som är mest skadliga för utveckling och tillväxt. Beskattningen av lättflyktigt kapital har därför reducerats; jag behöver inte gå in på detaljer -- Arne Kjörnsberg gjorde mig tjänsten att dra hela meritlistan. Han försummade dock att framhålla att genom de beslut som vi skall fatta senare i dag sänks den allmänna momsen, så att Sverige inte längre blir värst i Europa. Jag vill också understryka betydelsen av att det kommunala skattestoppet förlängs, vilket är en väsentlig förutsättning för den omläggning av statsbidragsgivningen till kommunerna som nu förestår. Det klargjordes vidare i programtexten att de besparingar på den offentliga utgiftssidan som krävdes måste få karaktären av det slags förändringar i bidragssystem som exempelvis redan påbörjats inom sjukförsäkringen och där nya steg som införande av två karensdagar förbereds. Den förra regeringens huvudlösa beslut att i ett läge med rekordhöga realräntor införa ett system med räntelån för bostadsfinansiering har genom gårdagens riksdagsbeslut omvandlats till en successiv avveckling av snedvridande subventioner, vilket skall göra det möjligt för medborgarna att fritt avväga sina boendeutgifter mot andra levnadskostnader. Kopplad härtill är den avreglering som också präglar andra delar av reformarbetet, t.ex. det aktuella kommunalekonomiska beslutet. I Ny start för Sverige betonades på ett sätt som då var ovanligt i ett ekonomiskt program infrastrukturens betydelse. Som exempel på förändringar inom detta område vill jag bara peka på det förhållandet att det nu förekommer reguljär, t.o.m. utrikes flygtrafik från Bromma och att utbildningsministern i dagarna redovisar sina planer för frigörelsen av universitet och högskolor. Många av de förändringar som vi Moderater föreslog före valet har således genomförts, och andra har i vart fall påbörjats. Men -- som det påpekades redan i programtexten -- med den omfattande omställning och anpassning av Sveriges ekonomi som krävs kommer det att ta tid innan någon mera markerad uppgång sker. Under innevarande liksom nästa år blir tillväxten ringa, om alls någon. Vid en internationell jämförelse hamnar vårt land ändå inte på en lika hopplös jumboplats som under de sista åren av socialdemokratisk maktutövning. Den ansedda tidskriften Economist rangordnar varje månad 13 OECD-länder utifrån förutsedd utveckling av bruttonationalprodukt, konsumentprisindex samt bytesbalanssaldo. Sedan några månader tillbaka har Sverige börjat klättra upp från den trettonde plats -- sistaplats -- där vi i flera år varit parkerade, till nu elfte plats för 1992 I det kompakta mörker som Ingvar Carlsson och Allan Larsson drev Sverige in i kan nu onekligen vissa ljusglimtar skönjas. För första gången på många år förbättras produktiviteten i en takt som påminner om tidigare tillväxtperioder. Inflationen ligger under genomsnittsnivån inom EG, och även om den låga ekonomiska aktiviteten är en väsentlig förklaring, finns det genom skattesänkningspolitiken och avregleringen förutsättningar att varaktigt hålla nere kostnadsutvecklingen. Den efterfrågeökning som alldeles tydligt kan iakttas i USA och som efter den konservativa valsegern nu kommer i gång i Storbritannien bör ytterligare förbättra överskottet i utrikeshandeln, och jag skulle inte bli förvånad om vi snart kan registrera t.o.m. ett överskott i Sveriges bytesbalans. Herr talman! I detta sammanhang vill jag peka på ett ekonomiskt mått, som vi inte så ofta uppmärksammar i Sverige, nämligen vad som kallas ''basic balance'' basbalansen, om man så vill. Denna innefattar utöver bytesbalansen de långsiktiga kapitalflöden som uppstår då företag och privatpersoner direktinvesterar samt köper aktier och fastigheter i annat land. Före regeringsskiftet varnade jag för -- och det var också en oro som kom till uttryck i Ny start för Sverige -- att misstron mot den då förda politiken höll på att leda till katastrof. Underskottet i bytesbalansen tillsammans med utflödet av placeringskapital summerade till årliga underskott avsevärt över 100 miljarder kronor, och utomlands förekom det knappast något intresse alls för investeringar i Sverige. Den uppkomna bristen fick täckas med kortfristig upplåning av utländsk valuta, vilket drev upp ränteläget och ytterligare ökade det negativa räntenettot i bytesbalansen. Läget i dessa avseenden är nu helt förändrat. Bytessaldot utvecklas, som jag tidigare nämnt, mot balans. Utflyttningen av placeringskapital har avtagit, samtidigt som intresset för Sverige har vaknat till liv hos utländska investerare. Basbalansen befinner sig därmed i stort sett i -- ja, just det -- balans. Härtill kommer att finansieringen av den tidigare utlandsskulden i hög grad har förskjutits från dyr kortfristig upplåning till billigare långa lån, bl.a. i form av kronobligationer. Det växande intresset utomlands för att placera i svenska räntebärande tillgångar vittnar om ett ökat förtroende för vår ekonomiska politik och kan ses som ett förebud om att en nedgång i räntenivån är på väg, åtminstone jämfört med omvärlden. Den positiva utvecklingen av bytes och basbalanserna är naturligtvis en stor fördel vid hanteringen av det växande budgetunderskottet. När förslaget till den budget som ännu några veckor är i kraft lades fram av den socialdemokratiska regeringen i januari 1991, förutsågs den sluta på i stort sett noll. Nu beräknas underskottet bli ca 70 miljarder, varav åtminstone hälften kan bedömas bero på den ekonomiska avmattningen men därmed resten får antas vara av strukturell karaktär. På båda sidor om blockgränsen måste vi nog erkänna att vi inte riktigt genomskådade hur ihålig den budgetbalans var som skenbart rådde mot slutet av 80-talet. Även då förelåg ett strukturellt budgetunderskott, som dock doldes av sådana utslag av överhettning som ökade momsintäkter från en överkonsumtion byggd på upplåning utomlands. Meningarna om den utveckling som statsfinanserna nu undergår är delade. Det finns de som hävdar att det med dagens fria kapitalmarknader inte kan föreligga några problem att finansiera även betydande underskott. Om sedan -- som nu är fallet -- statens upplåning kan ske ur ett inhemskt sparande, så mycket bättre. Andra varnar däremot för, om inte statsbankrutt, så dock växande misstro utomlands med åtföljande tendenser till ränteuppdrivning och kapitalutflöde. Det är i och för sig inte fel att beskriva vad som nu händer som att underskottet i statens finanser visserligen växer, men att detta mer än väl balanseras av ett växande finansiellt sparande inom andra sektorer av ekonomin. Som torde vara bekant efter många debatter här i kammaren hyser inte jag någon principiell motvilja mot att offentligt sparande ersätts av enskilt. På kort sikt -- med dagens låga ekonomiska aktivitet och obetydliga kostnadstryck -- bedömer jag inte budgetunderskottet som något allvarligt problem. Att nu strama åt den ekonomiska politiken för att minska underskottet skulle bara leda till ytterligare ökad arbetslöshet. Men problemet är för den skull på intet sätt försumbart. Vid den ekonomiska uppgång vi strävar efter får företagen väntas minska sitt sparande till förmån för investeringar. Deras import av investerings och insatsvaror kan tillfälligt få underskottet i bytesbalansen att återvända. Dessutom är det givetvis på sikt olyckligt om en växande andel av statens utgifter utgörs av räntebetalningar. Därför är det så viktigt att verkligen leva upp till uttalandet i kompletteringspropositionen, att underskott i de offentliga finanserna över en konjunkturcykel inte är acceptabla. Ännu ett starkt skäl för att med kraft angripa det negativa budgetsaldot är att vi i detta avseende är på väg bort från det konvergenskrav som vi måste uppfylla för att kunna delta i det kommande Europasamarbetet. Med hänsyn till detta samarbete kan inte underskottet reduceras med hjälp av skattehöjningar, utan det krävs utgiftsminskningar som är så stora att de dessutom ger utrymme för de skattesänkningar som skall få i gång -- och hålla i gång -- tillväxten. Fru talman! Jag har i detta anförande inte gjort mig skyldig till det som vi moderater ibland anklagas för, att tala mer om socialdemokratisk än om vår egen politik. Orsaken är att det stora opppositionspartiets alternativ inte är mycket att kommentera. Det är helt enkelt inte trovärdigt att en återgång till 80-talets politik -- att höjda skatter, ökade offentliga utgifter och regleringar -- skulle råda bot på de problem som de en gång framkallat. Alldeles osannolikt är det att kraftiga skattehöjningar skulle kunna dra i gång tillväxten och minska arbetslösheten. Och helt omöjligt är det räknestycke socialdemokraterna försöker sig på, när de hävdar att deras budgetalternativ leder till ett betydligt bättre saldo än vad kompletteringspropositionen uppvisar. Jag återvänder därför till regeringens ekonomiska politik. Programmet ''Ny start för Sverige'' satte tydliga spår i regeringsförklaringen i oktober. Denna har visserligen en räckvidd av minst tre år, men som framgått av vad jag här har sagt är mycket redan avklarat. Vi har också kunnat avläsa de förändringar i den internationella ekonomiska miljön som hela tiden inträffar. Därför bör nu regeringspartierna enligt min mening inrikta sig på att till hösten redovisa vad jag skulle vilja kalla ett strukturprogram. Bakgrunden är de snabba omställningar i närings och arbetslivet som den moderna tiden kräver. Bara framväxten av lågkostnadsproduktion i våra från kommunismen befriade grannländer kommer att framtvinga en krympning av traditionell svensk verkstadsindustri, kanske särskilt i underleverantörsledet. Vi måste då verkligen göra allvar av talet om att satsa på kunskapsintensiv produktion. Det förutsätter förstärkning av vår infrastruktur i form av t.ex. kommunikationer samt högre utbildning och forskning. Men det förutsätter också ett omtänkande beträffande våra socialförsäkringar, så att de blir mera individualiserade, d.v.s. innehåller mera av förmögenhetsuppbyggnad och självrisker. I detta sammanhang kan både en pensionsreform och ett införande av karensdagar passas in. Jag hoppas, fru talman, att vi får återkomma till dessa frågor redan tidigt i höst. I avvaktan därpå har jag inget annat yrkande än dem som tidigare framställts av finansutskottets ordförande.